Herr talman! Exportkreditsystemet är ett intressant praktikfall, där man ser hur det marknadsekonomiska system som de flesta länder officiellt bekänner sig till, i praktiken ingalunda tillämpas i dess helhet av dessa länder. Som ofta inom politiken finner man att de stolta deklarationerna blir åtskilligt skamfilade när de jämförs med praktikens mer maktorienterade system. Därav följer också motsägelser, som gör att man finner att orden ofta är till för att dölja tankarna. Alla industriländer tillämpar i varierande grad både statliga exportkrediter och statliga exportkreditgarantier. Sådana har varit en del av handelskriget mellan de exportorienterade industriländerna. Det är en av de mest påtagliga kvarlevorna av merkantilismen från 1600-talet, som sålunda frodas trots alla bekännelser till frihandel och marknadsekonomi. Det bekymmersamma är att många stater — ja, de allra flesta — dessutom döljer sina förehavanden på området. Ingen vet exakt vilka premier som krävs av företagen för olika exportaffärer. Staterna föredrar att hålla sådana här förmåner för den egna exporten hemliga. Asea Brown Boveri har i en föredragning klargjort för utskottet en del av de skillnader som existerar. Företaget har kunnat göra detta tack vare sitt speciella utgångsläge, där det kan offerera samma utrustning till en viss kund från fabriker i skilda länder. Den svenska exportkreditnämnden har som be kant ett ackumulerat underskott från sin verksamhet på över två miljarder kronor. Andra länder som varit än mer generösa i sitt exportstöd, har underskott på mångdubbla belopp, som naturligtvis då och då kan utraderas genom anslag från skattebetalarna. Miljöpartiet de gröna är ytterst restriktivt i dessa frågor, och vi förvånar oss över att de partier som alltid brukar tala om marknadsekonomins förträfflighet ligger så lågt när det gäller dessa statssubventioner, som alldeles definitivt snedvrider den fria och rättvisa konkurrensen. Miljöpartiets inställning är den att skattebetalarna i möjligaste mån skall skiljas från alla förpliktelser att stödja exportindustrins normala affärer. Kortfristiga krediter och kreditgarantier på upp till fem år kan med fördel överlåtas till banker eller försäkringsbolag att sköta. På sikt borde samma sak gälla även för de långfristiga krediterna. Även när det är fråga om långa krediter till solventa kunder och länder borde det normala kreditoch försäkringsväsendet kunna stå för krediter och risktagande. Om det visar sig att affärernas storlek eller kredittidernas längd gör det svårt att finna försäkringsgivare, borde det vara ett tecken på att det är något fel antingen på affären eller på affärspartnern. Regeringens proposition går ut på att staten skall ägna sig åt rent affärsmässiga åtaganden, både kortsiktiga och långsiktiga. Det är precis den sortens affärer som jag tycker att staten inte skall behöva syssla med. Visserligen kan man enligt propositionen tänka sig att staten vid långfristiga krediter skall kunna ta högre risker, men de får inte vara motiverade av sysselsättning, regionalpolitik eller miljö. Uppenbarligen anser man att det är den kommersiella risken som är acceptabel, dvs. att staten går in och konkurrerar i handelskriget med andra stater som tar stora kommersiella risker och dessutom tar ett ansvar som privata företag i bankoch försäkringssektorn borde ta. Staten skall enligt vår mening undvika de normala kreditaffärerna, som bör överlåtas till marknadsekonomin. Däremot anser att vi att staten skall kunna gå in när det finns speciella skäl för skattebetalarna att stödja ett visst projekt. Om ett visst projekt skulle vara mycket viktigt för sysselsättningen i en viss region, eller om det skulle vara av stor betydelse för mottagarlandet, t.ex. när det gäller miljöskydd eller annan utveckling, kan vi tänka oss att det finns skäl för skattebetalarna att gå in och ta risker som inte andra intressenter är villiga att ta. Målsättningen bör alltså vara den att staten bör befria sig från allt som kan betecknas som normal kreditförsäkring, men i undantagsfall skall gå in och ta risker när det gäller satsning på speciell kompetens, sysselsättning, regionalpolitik, miljö eller u-landsutveckling. Detta kan naturligtvis komma i konflikt med avtal syftande till sådant som GATT:- eller EG-harmonisering. Vi tycker att man i diskussion med organisationerna bör försöka komma fram till en rimlig lösning av dessa problem. Vi får inte falla till föga. Sverige är dock ett självständigt land och kan inte helt ge upp sitt motstånd mot sådana här regler, som ofta är mycket trubbiga. En sorts kreditgarantier och exportkrediter som vi definitivt säger nej till är krediter till export av destruktiv teknik. Roland Larsson har här antytt samma inriktning för en stund sedan. Kärnkraften är en sådan destruktiv teknik. Rolf L Nilson har påpekat att det kan komma nya typer av destruktiv teknik som över huvud taget inte bör få exporteras och alltså bör beläggas med exportförbud. I varje fall kan man i detta sammanhang yrka på att några krediter eller kreditgarantier inte bör förekomma för spridning av kärnkraften, som är en destruktiv teknik från urangruvan till slutförvaret. Att staten skulle på skattebetalarnas bekostnad främja en sådan teknik — det har faktiskt förekommit löften av den arten från tidigare regeringar — synes helt horribelt. Eftersom folket i folkomröstning har sagt att dennna teknik skall avvecklas i Sverige, borde det falla på sin egen orimlighet att man försöker prångla ut den till andra länder. Tyvärr har utskottsmajoriteten inte insett den fruktansvärda inkonsekvensen och omoralen i ett sådant agerande. Det som icke duger åt Sverige på sikt skall vi inte pracka på andra folk. Detsamma borde vara lika självklart när det gäller vapenexporten. Miljöpartiet de gröna säger nej till all vapenexport och menar att den skall förbjudas. Vi finner det än mer orimligt att Sverige skulle exportera vapen till länder som uppenbarligen inte har råd att köpa vapnen med mindre än att de får statligt stöd till affären. Som vi alla vet förekommer beklagligtvis också sådant. Ett ärende som ligger något vid sidan av EKN-verksamheten är förslaget om skuldbyte för miljöinsatser, dvs. att vissa länder med stor utrikes skuld kan få nedsättning av skulden om de förpliktigar sig att genomföra vissa miljöinsatser. En rening av den polska floden Wisla har föreslagits som ett typfall i sammanhanget. Miljöpartiet de gröna stöder det förslaget. Herr talman! Med hänvisning till vad jag här anfört yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2, 3, 4 och 5.

Fru talman! I näringsutskottets betänkande 1989/90:NU19 behandlas statlig medverkan vid finansiering avexport m.m. I den proposition som föranlett detta ärende behandlas tre områden för statligt stöd vid finansiering av export. Det första området är exportkreditgarantier, det andra är exportkrediter och det tredje är u-krediter. Det statliga systemet för exportkreditgarantier administreras av exportkreditnämnden som bl.a. har till uppgift att försäkra mot utebliven betalning vid export. De risker som täcks är både politiska och kommersiella. Den här garantiverksamheten var relativt begränsad fram till i början av 70-talet, men har alltsedan dess genomgått stora förändringar. Tyngdpunkten i verksamheten har förskjutits mot allt större affärer med mer långsiktigt engagemang. Likaså har export av kapitalvaror och speciella projekt ökat, och marknaden har mer kommit att domineras av u-länder och s.k. statshandelsländer. EKN:s s.k. produktion av garantiförbindelser uppgick år 1988 till 10 miljarder, och stocken av utestående förbindelser var samma år 28 miljarder. Under de senaste tio åren har EKN mottagit premier till ett värde av 2,6 miljarder och betalat ut 7,5 miljarder i skadestånd. Genom att nämnden återvunnit 2,7 miljarder av skadeersättningen har underskottet reducerats till 2,2 miljarder. Herr talman! Det förtjänar också att understrykas att under de senaste tio åren har varor och tjänster till ett sammanlagt värde av 115 miljarder faktiskt exporterats från Sverige till berörda länder, och den exporten skulle sannolikt inte ha kommit till stånd utan EKN:s medverkan; den skulle åtminstone ha sett annorlunda ut. På senare tid har statens engagemang i kreditgivning vid exportaffärer kommit att av olika skäl ifrågasättas, och en del av dem finns redovisade i de motioner som behandlats i det här betänkandet. Herr talman! Utskottsmajoriteten tillstyrker regeringens förslag om att staten genom exportkreditnämnden även i fortsättningen skall vara engagerad i garantiverksamheten när det gäller exportkrediter. Utskottsmajoriteten har heller inga invändningar mot de förändringar som regeringen föreslår. Ändringarna gäller främst det s.k. LT-systemet för längre krediter och ger uttryck för syftet, nämligen att garantiverksamheten skall renodlas. Utskottsmajoriteten delar också regeringens uppfattning att en särskild garanti för export av miljöteknik inte bör införas. Den frågan behandlades av riksdagen så sent som i december förra året, och riksdagen avslog då de motioner som förelåg. Redan nu finns möjligheten att få garanti för export av miljöteknik, under förutsättning att det gäller ett land som man bedömer har möjlighet att betala. En garanti för export till ett icke kreditvärdigt land skulle innebära en subvention, och det skulle ytterligare innebära ett avsteg från principerna för exportgarantisystemet och Sveriges åtaganden enligt GATT-reglerna. Herr talman! Rolf L Nilson talade i sitt anförande litet om att man skulle lägga större tonvikt vid den regionalpolitiska bedömningen vid behandlingen av kreditgarantiärendena. Det vore helt felaktigt! De förslag som kommer fram vid kontakterna mellan företagare och beställare skall också ligga till grund för var verksamheten skall genomföras. Det kan inte vara rätt att vi skall göra ensidiga regionalpolitiska bedömningar. Insatsens art, effektiviteten och det acceptabla priset är faktorer som skall tas med vid bedömningen. Herr talman! Så något ytterligare om miljöskälen. Låt mig nämna att regeringen i november 1989 gav beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete, BITS, i uppdrag att planera för ett bistånd till ett särskilt land, nämligen Polen. Biståndet skulle vara inriktat på miljön och utbildningsinsatser på miljöområdet. BITS har presenterat en beredningsplan som regeringen nyligen har fastställt. Miljöinsatser förutses spela en allt viktigare roll framöver. Regeringen har nyligen givit BITS i uppdrag att utarbeta en beredningsplan för ett biståndsfinansierat miljösamarbete med också andra länder i Östeuropa än Polen. Planen skall främst inriktas mot Östersjöområdet med tonvikt på Baltikum. Det finns alltså, herr talman, anledning att se framtiden an med viss tillförsikt när det gäller möjligheterna att utöver de exportkreditgarantier som lämnas också bedriva ett aktivt arbete. Med det anförda ber jag att få yrka bifall till utskottsmajoritetens hemställan och avslag på reservationerna.

Herr talman! Reynoldh Furustrand avvisar kategoriskt förslaget att regionalpolitiska skäl skall kunna ligga till grund för givande av exportkreditgarantier eller för statligt engagemang i den verksamheten. Jag delar inte hans uppfattning, men jag känner mig inte heller speciellt träffad av hans polemik. Vad jag sade var inte att man skulle göra ensidiga regionalpolitiska avvägningar. Jag sade att regionalpolitiska avvägningar skall kunna ingå i de bedömningar av samhällsnyttan som man gör när man engagerar sig i exportkreditgarantier och de långt löpande och långtgående åtaganden som det blir fråga om. Jag vill fråga vad ett stöd till ABB i Ludvika i form av exportkreditgarantier är om det inte är ett slags regionalpolitiskt stöd. Den uppvaktning vi i näringsutskottet fick ta del av handlade om de höga premierna när det gäller de svenska exportkrediterna jämfört med de internationella premierna. Underförstått var att om Sverige inte kan konkurrera, dvs. erbjuda förmånliga villkor för exporten, kommer ABB att förlägga produktionen till något annat land. Jag tror inte att man, när man begär exportkreditgarantier, säger att man skall gynnas. Jag tror att man lägger fram argument som innebär att man vill bli rättvist behandlad. I en rättvis behandling ingår att det tas hänsyn till de förhållanden under vilka produktionen sker, bl.a. den nytta företaget kan göra i den bygd där varorna produceras.

Herr talman! Gränsen mellan kreditvärdigt land och icke kreditvärdigt land är naturligtvis i praktiken något flytande. Det finns alla färgnyanser på den skalan. Därför finns det även alla färgnyanser när det gäller risker. Om man alltid skall vara helt säker på att icke ta någon risk, finner jag det ytterligt märkligt att Reynoldh Furustrand inte på åtminstone något sätt berörde de frågor som jag ställde, nämligen varför staten skall agera försäkringsbolag i kommersiellt helt normala affärer när det gäller kreditvärdiga kunder. Jag har mycket svårt att se det principiella skälet till att man gör det. Men jag misstänker att socialdemokraterna — jag misstänker även de borgerliga partierna för detta — i själva verket tar en hel del ovidkommande hänsyn som inte alls stämmer med teorin, dvs. att man kanske tar hänsyn till regionalpolitiska frågor men att man inte vågar tala om det eftersom det skulle strida mot något internationellt avtal. Vit broder talar med kluven tunga, sade de gamla indianerna. Jag tror att det förekommer väldigt mycket double-talk i detta ämne. Jag skulle bli mycket glad om Reynoldh Furustrand åtminstone på något sätt kunde visa varför staten egentligen skall ägna sig åt denna verksamhet, som innebär att bara kreditvärdiga affärer stöds. Jag anser att det finns ett omfattande försäkringsväsende som skulle kunna ta hand om sådant. Däremot finns det en del områden som är litet gråare. Det kan handla om regionalpolitiska problem eller sysselsättningsproblem. Det kan även handla om att man vill skydda en viss typ av tillverkning, som man kallar spjutspetsteknologi eller något liknande. Det finns alltså många skäl. Men dessa skäl borde tas fram i dagsljuset. Och om det finns sådana skäl kan jag tänka mig att skattebetalarna är intresserade av att gå in och stödja de affärer och företag som sysslar med detta. Men jag tycker att det skall ske öppet.

Herr talman! Jag kan bara beklaga att jag fortfarande inte har samma uppfattning som Rolf L Nilson när det gäller den regionalpolitiska bedömningen. Jag tror att ett stöd till exempelvis ABB i Ludvika i och för sig, som Rolf L Nilson också säger, innebär en form av regionalpolitisk bedömning. Men jag har den övertygelsen att man nog skall förlägga verksamhet till de områden där man får de bästa resultaten för gjorda insatser. Lars Norberg talade om double-talk. Det är klart att Lars Norberg känner till double-talk bättre än jag. Han frågade varför staten skall agera på områden där det vore naturligt att försäkringsbolag gick in. I vissa lägen är det kanske nödvändigt av olika skäl — en del av skälen anförde faktiskt Lars Norberg själv, bl.a. affärsmässiga skäl — för att inte allt detta delges. Jag tror att vi långsiktigt måste spela på samma planhalva som andra länder. I det internationella arbetet finns det, som jag antydde i min inledning, anledning för oss att verka för att samma möjligheter skall gälla för dem som agerar på detta område.
Herr talman! Nu kom det alltså. Jag menar att man skall tala om att det i dessa sammanhang förekommer lite grand av dolda subventioner, än här och än där i olika länder, och att det gäller för Sverige att hänga med. Så enkelt är det väl?
Herr talman! Sannolikt kan jag inte slå Lars Norberg på fingrarna när det gäller detta område. Som gammal företagsledare har han ju större erfarenhet än jag av hur sådana verksamheter har skötts.

Herr talman! Marknadsekonomin ersätter i svindlande fart de gamla plansystemen världen över. Planhushållning, statlig styrning och socialism vänds ryggen. T.o.m. i Sovjet försöker man nu införa marknadstänkande. Snart är det bara i Sverige som socialistiska regleringsivrare tas på allvar. är ett tecken på att dessa regleringsivrare nu ligger i startgroparna med nya utfall i bakfickan mot marknadsfrihetens idé. Av majoritetstexten i detta betänkande framgår klart vad det är fråga om. Där konstateras bl.a. att utredningsresultaten torde kunna ge underlag för ”en mera övergripande, konstruktiv diskussion om servicenivån inom detaljhandeln”. Uppenbarligen är utredningsresultaten avsedda att fungera som språngbräda för en förlegad och omodern socialistisk regleringspolitik som siktar in sig på detaljhandeln. Denna illavarslande socialistiska lust att styra och reglera affärstidsområdet måste stoppas och motas i grind. Utredningen om affärstiderna bör därför omedelbart läggas ned. Hur och när en affär håller öppet avgör marknaden och kunderna i samspel. De fria affärstiderna gagnar konsumenterna som får ökade möjligheter att göra inköp vid den tidpunkt de själva väljer. I dag yrkesarbetar som regel både man och hustru. Grundförutsättningen för att de gemensamt skall hinna med hushållsbestyren är för många just möjligheten att kunna göra inköpen vid udda tider. För många dubbelarbetande är kanske t.ex. söndagen den bästa dagen för veckoinköpen. Genom de fria affärstiderna blir det kundernas behov som avgör hur öppettiderna förläggs. Kommer inte kunderna, ändras öppettiderna. Det är först och främst konsumenterna som påverkar och tjänar på de fria affärstiderna. Sedan de fria affärstiderna infördes har antalet småbutiker i bostadsområdena ökat lavinartat. Det är butiker som håller öppet när människor har kommit hem från sina arbeten och har behov och tid att handla. Detaljhandelns frihet att själv bestämma sina öppethållningstider har på så sätt resulterat i att flera nya småföretag har sett dagens ljus till gagn för mångfald och valfrihet. Herr talman! Fria affärstider är också en viktig fråga för landsbygden. För en levande landsbygd är tillgången till affärer självfallet ett fundamentalt intresse. Människor som bor i glesbygd är beroende av sin butik. I många landsbygdskommuner pendlar en stor del av invånarna till sina arbeten. För arbetspendlarna innebär de fria affärstiderna möjligheter att efter arbetsdagens slut handla på hemmaplan. Med snålare öppettider kommer inköpen i stället att tvingas ske nära arbetsplatsen, dvs. oftast i staden. Affären på hemorten drabbas i så fall på grund av brist på kundunderlag. För människors service på landsbygden är affären oerhört betydelsefull och de fria affärstiderna en tillgång. För många glesbygdsbutiker, som redan i dag har det kärvt, skulle en reglering av öppettiderna direkt hota möjligheten att överleva. Herr talman! Det finns många goda skäl att sätta käppar i hjulen för de krafter som med utredningar och påtryckningar försöker inkräkta på detaljhandelns frihet att själv bestämma sina öppettider. För att en gång för alla sätta stopp för regleringsivrarna bör riksdagen genom ett uttalande klart och tydligt deklarera att fria affärstider skall bibehållas. Med det anförda yrkar jag bifall till samtliga tre reservationer i detta betänkande.

Herr talman! Frågan om fria affärstider har blivit en följetong här i riksdagen under de senaste åren. Varför det? Jo, därför att socialdemokraterna inte kan visa någon bestämd åsikt — i den här frågan heller, höll jag på att säga. Man vet inte riktigt var ni står egentligen. Ibland bedyrar socialdemokraterna i den här talarstolen att de inte är emot fria affärstider. Samtidigt faller ni gärna Handelsanställdas förbund i armarna och tycker att det där med helgoch kvällsöppet skall vi allt göra slut på. Det var väl därför som regeringen tillsatte utredningen om öppettiderna. För om ni inte hade minsta avsikt att reglera öppettiderna, finns det ju ingen anledning att utreda frågan. Inte skall vi satsa pengar på en alldeles onödig utredning om ni inte har någon tanke på att använda den. Nog behöver vi pengarna bättre — till viktigare saker — än att utreda till ingen nytta. Tänk om skattebetalarna visste hur deras skattemedel många gånger används. Det här är ett flagrant exempel på rent slöseri. Sedan kan jag inte låta bli, herr talman, att citera ett par meningar som utskottsmajoriteten skriver i betänkandet. Där står: ”Utredarens uppgift är, som nyss sagts, att åstadkomma en kartläggning och analys av de förhållanden som råder. Resultaten därav bör inte minst kunna bli av värde för detaljhandelsföretagens egen planering.” Milda makter! Inte skall väl socialdemokraterna inbilla mig att de ordnar en utredning till hjälp för företagen. Regeringen gör alltså den här utredningen enbart för att betjäna detaljhandelsföretagen och ingenting annat. Det är nonsens! Den företagsvänligheten tror jag inte ett ögonblick på. Syftet är naturligtvis att på något sätt försöka hitta en anledning till en affärstidsreglering. Att konsumenterna med all tydlighet visar varje kväll och varje helg att de vill handla då tycks inte betyda någonting för socialdemokraterna. Regleringsivern är fortfarande stark. Jag är ändå glad att vi i år har sluppit socialdemokratiska motioner av det slag som väcktes i fjol. Då framgick det tydligt att det var den 1 maj som var den heligaste dagen på året. I år finns en socialdemokratisk motion av helt annat slag, men inte heller den anger några bärande argument för affärstidsreglering. Från folkpartiets sida yrkar vi att utredningen omedelbart skall läggas ned och att riksdagen skall uttala sitt stöd för de fria affärstiderna. Det betyder, herr talman, att jag yrkar bifall till alla tre reservationerna i betänkandet.

Herr talman! De fria affärstiderna inom detaljhandeln har ju varit föremål för diskussion vid olika tillfällen under årens lopp här i riksdagen. Senast giltiga affärstidslag var 1967 års lag, som då medgav öppethållande vardagar mellan kl. 08.00 och 22.00. Övriga tider var det förbjudet att hålla öppet om man inte hade dispens för att hålla affärerna öppna. Denna lag upphörde 1971, och sedan dess har det varit fria affärstider. Detta har varit bra för konsumenterna. Frågan har sedan behandlats vid olika tillfällen, men utan att de fria affärstiderna har förändrats. När det gäller den nu pågående utredningen om affärstiderna har frågan redan belysts av Handelns utredningsinstitut, branschens egna organ och även statliga myndigheter. Den nu pågående utredningen är därför helt onödig. Människors vanor, arbetsförhållanden och arbetstider har förändrats mycket under senare år. Därmed har också kraven på detaljhandeln om öppethållande förändrats. Så nuvarande öppethållandetider, som kan variera från ort till ort, har kommit till genom ett samförstånd mellan konsumenter och detaljhandeln. Skall man gå in och reglera genom statliga ingrepp i näringsfriheten, måste detta vara påkallat av starka samhällsintressen. Sådana finns inte i det här fallet. Systemet med fria affärstider har också inneburit en större frihet för konsumenterna och har därför klart positiva konsekvenser. Någon statlig reglering härvidlag är inte nödvändig. När det gäller kundservicen inom detaljhandeln skall servicenivån självfallet bestämmas av marknadsförhållandena och inte av statliga regler. Det är affärerna själva som bestämmer vilken service man skall ha. Har man en dålig servicenivå kommer inga kunder. Det är alltså självklart att affärerna själva ser till att man har en bra servicenivå, för annars blir man utan kunder. Det är tillräckligt med de bestämmelser som finns av typ kommunernas miljöoch hälsoskyddsmyndigheters bestämmelser som måste utfärdas i vissa fall. Utöver det behövs ingenting. Med stöd av vad jag här har sagt yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2 och 3.

Herr talman! I detta betänkande behandlas två motioner rörande den pågående utredningen om affärstiderna. Motion N257 har som syfte dels att riksdagen skall uttala att fria affärstider bör bibehållas, dels att regeringen skall lägga ner utredningen om affärstider. Motion N233 berör de fria affärstidernas konsekvenser för konsumenternas möjligheter att få hjälp av kompetent personal i butikerna för att förbättra konsumentupplysningen. Regeringen tillsatte i november 1988 en utredning med uppgift att kartlägga och analysera effekterna av fria affärstider i detaljhandeln. Utredaren skall också enligt direktiven ta reda på olika intressenters inställning till affärstiderna. Utredaren skall särskilt kartlägga och analysera omfattningen och utvecklingen av affärernas öppethållande, utvecklingen av anställningsformer, helresp. deltid, samt arbetskraftssituationen inom detaljhandeln, eventuella samband mellan ökat öppethållande och kostnadsoch prisutvecklingen inom detaljhandeln samt konsumenternas och de anställdas och detaljhandelsföretagens beroende av och inställning till affärstiderna. Utredningsarbetet skall inte utmynna i något förslag, det är endast en kartläggning. Arbetet skall vara avslutat före sommaren i år. Affärstiderna blev fria år 1972 efter många års reglering. Riksdagen har prövat affärstidsfrågan vid flera tillfällen sedan dess, senast vid förra riksmötet. Utskottet konstaterar i likhet med föregående år att regeringen inte har gett utredaren några direktiv om en ny reglering av affärstiderna och att utredningen inte heller har fått i uppdrag att föreslå en sådan, utan uppgiften är att kartlägga och analysera rådande förhållanden. Utskottet står fast vid sin tidigare positiva inställning till den översyn som pågår och avstyrker därför motion N257. I det här läget skulle det inte framstå som särskilt genomtänkt att lägga ner utredningen, några veckor innan den väntas bli färdig. Av den redogörelse som finns i betänkandet framgår att utredningen kommer att belysa de synpunkter som förs fram i motion N233. Det i sin tur kan ge underlag för en mera övergripande diskussion om servicenivån inom detaljhandeln. Med hänvisning till detta avstyrker utskottet motion N233 i den berörda delen. Herr talman! Jag yrkar bifall till näringsutskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Herr talman! Barbro Anderssons anförande styrkte mig i mina farhågor. Utredningsarbetet skall inte utmynna i något förslag, säger hon. Att kartlägga och analysera låter kanske harmlöst, men avsikten med hela denna utredning skiner tydligt fram. Jag kan roa mig med att läsa något mer ur betänkandet. Alla näringsutskottets ledamöter är mycket väl medvetna om vad vi reservanter anser om affärstiderna. Ingen kan vara ovetande om att vi vill ha fria affärstider och att vi inte vill ha några statliga ingrepp. På s. 4 i betänkandet står det, i samband med att man säger att folkpartimotionen avstyrks, att ”de” — motionärerna — ”inte vågar räkna med att utredningsresultaten kommer att ge stöd åt deras egen ståndpunkt”. Vår ståndpunkt är att det skall vara fria affärstider. Avsikten med utredningen är att förslag skall kunna tas fram som utmynnar i en reglering av affärstiderna. Den tråkiga slutsatsen drar man om man läser mellan raderna i betänkandet.

Herr talman! Barbro Anderssons inlägg gör inte socialdemokraternas roll i den här frågan mera tydlig. Tvärtom blir socialdemokraternas avsikt ännu dunklare. Jag tror alltså inte ett ögonblick på att ni har ordnat med denna utredning för att den är bra för detaljhandelsföretagen, utan jag tror att ni har ordnat med utredningen av andra skäl. Men ni vill inte här tala om vilka dessa skäl är. Ni säger att man inte skall komma med förslag utan att man bara skall göra en kartläggning. Det handlar då om kundernas önskan att handla på kvällar och helger. Men det behövs inte några utredningar för att kartlägga den saken. Det är bara att gå in i butikerna och se hur det förhåller sig. Jag vidhåller att det här är slöseri med allmänna medel. Sådana här utredningar skall vi inte ha. Dessutom skall man inte säga att det skulle vara oansvarigt att nu lägga ned utredningen. I stället kan man säga att det var oansvarigt att tillsätta utredningen. En känd socialdemokrat kallar vissa saker för trams. Jag skulle vilja säga att sådana här utredningar och de dunkla argument som Barbro Andersson här har tagit till är trams.

Herr talman! Jag tycker, liksom Gudrun Norberg, att avsikten med utredningen är dunkel. Öppethållandet visar ju vilka tider människor vill handla på. Människornas ändrade levnadsvanor har nog bidragit till att de ibland vill handla på kvällstid eller under helger. Det ankommer på var och en att välja tid för att handla. Vill man inte handla på helgerna, ja, då gör man inte det. Det är en valfrihet som har skapats. Jag har krävt valfrihet i olika sammanhang när det gäller just öppethållandet. Därför har jag svårt att förstå anledningen till att man har tillsatt en utredning. Jag vidhåller de krav som jag tidigare har framfört.

Herr talman! Svensk tekopolitik har under en lång följd av år karakteriserats av subventioner och protektionism. Tekobranschen har fått ett omfattande statligt industristöd. Samtidigt har branschen skyddats genom importrestriktioner. Från början skulle det statliga stödet till teko vara av övergående karaktär. Under en övergångsperiod skulle stödet göra det möjligt för tekoindustrin att åstadkomma nödvändiga förändringar för att den skulle kunna anpassa sig till nya förhållanden. Subventionspolitiken har nu pågått i mer än 20 år. Erfarenheterna från dessa 20 år med en fortskridande tillbakagång inom tekobranschen visar att statlig subventionspolitik är verkningslös. Stödpolitik kan inte vända en negativ utveckling inom en bransch. Man skjuter i stället problemen framför sig och förlänger en smärtsam men nödvändig omstruktureringsprocess. Herr talman! Vi har dess värre flera exempel på statlig subventionspolitik som har misslyckats kapitalt och som har kostat skattebetalarna enorma summor. Under varvskrisen t.ex. östes formligen stödpengar i sjön, till ingen nytta, medan socialdemokraterna, som då var i opposition, ihärdigt krävde mer och mer pengar till varven. Vi vet alla hur det gick, och vi kan bara vara tacksamma i dag över att socialdemokraterna inte kunde genomföra sin ohämmade subventionspolitik då. Många industribranscher i Sverige har tvingats till strukturrationaliseringar som efter en smärtsam process har gjort dem starkare. Att med statligt stöd och subventioner försöka förhindra en marknadsanpassad förändring är dömt att misslyckas. Det gagnar inte en bransch på sikt. Vi kan konstatera att den socialdemokratiska tekopolitiken har visat sig vara föga verkningsfull. Till stora samhällsekonomiska kostnader har svensk tekoindustri subventionerats samtidigt som socialdemokratisk högskattepolitik har försämrat industrins villkor generellt. Socialdemokraterna slår först undan benen för företagen genom höga skatter, pålagor, löntagarfonder och socialistisk styrning. Sedan försöker de med subventioner försöka mildra verkningarna av sin egen politik. Socialdemokraterna har med den misslyckade tredje vägens politik starkt bidragit till tekoindustrins krissituation. Teko, liksom övrig svensk industri, har genom en högskattepolitik, som lett till låg tillväxt, hög inflation och ett högt kostnadsläge, försatts i en sämre konkurrenssituation än andra länder i vår omvärld. Det som svensk tekoindutri först och främst behöver är en tillväxtfrämjande politik med sänkt skattetryck, sänkt kostnadsläge, bättre småföretagarpolitik och andra förändringar beträffande näringspolitiken som vi moderater har föreslagit i våra motioner. Tekobranschen måste liksom andra industribranscher inrikta sig på en verksamhet utan statligt stöd. Efter mer än 20 års stödpolitik är det hög tid att branschen står på egna ben. Många tekoföretag har stärkt sin ställning och driver en lönsam verksamhet i vårt land. Det är företag som har satsat på kvalitet, design och flexibilitet. De har följt med när det gäller modets växlingar och har arbetat i samverkan med marknaden. Genom en anpassning till marknadens villkor har dessa företag stärkt sin ställning både hemma och på exportmarknaden. Herr talman! Frihandelspolitiken har en bred förankring i vårt land. Det är genom frihandel som de svenska konsumenternas intressen bäst kan tillvaratas. Frihandel är också målet för den internationella handelspolitiken inom såväl EG och EFTA som GATT. Sverige bör vara pådrivande i det internationella frihandelsarbetet. Få länder är så beroende av en fritt fungerande utrikeshandel som Sverige. Ett fritt utbyte av varor, tjänster och kapital är särskilt viktigt för ett litet land som vårt. Därför måste vi undvika protektionism i vår handelspolitik, och vi måste hålla rent framför egen dörr. Annars blir vi inte trovärdiga. Multifiberavtalen skall avvecklas. Det har riksdagen beslutat. Det finns inte någon anledning att vänta till den 31 juli 1991. Vi anser att denna avveckling skall genomföras omedelbart. Multifiberavtalens omedelbara avskaffande ligger i de svenska konsumenternas intresse. Handelshindren leder nämligen till högre konsumentpriser och fördyrade klädinköp. Inte minst de svenska barnfamiljerna kommer att tjäna på att importrestriktionerna äntligen försvinner. Med multifiberavtalen bromsar Sverige importen från vissa utvecklingsländer och motverkar härigenom den industriella utvecklingen i dessa länder. ”Handel är bättre än bistånd”. Så lyder en av UNCTAD myntad sanning. Den bästa biståndsinsatsen som vi kan göra är att bedriva handel med utvecklingsländerna. Importbegränsningarna på tekoområdet drabbar nu många länder som vi genom biståndspolitiken försöker ge hjälp till självhjälp. Importrestriktionerna motverkar biståndshjälpen. Multifiberavtalen har inte i första hand gynnat den svenska tekoindutrin. Sverige har en omfattande import av tekoprodukter trots multifiberavtalen. Protektionismen mot 15 utvecklingsländer har i stället gagnat andra länder. Länder inom EG och EFTA samt länder som inte haft svenska handelshinder mot sig har gynnats på utvecklingsländernas bekostnad. Genom att exportrestriktionerna avskaffas nu kan de svenska konsumenterna och utvecklingsländerna dra nytta av den fria handelns fördelar omedelbart. Samtidigt kommer också importlicensavgifterna automatiskt att försvinna. Möjligen kan detta i så fall vara den sista tekodebatten med denna inriktning i denna kammare. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2, 4 och 6.

Herr talman! Min mycket värderade kollega i näringsutskottet Gudrun Norberg beskrev det förra ärendet som denna kammare behandlade som något av en följetong. Samma beteckning kunde jag ge det ärende som nu står på dagordningen. Möjligen skulle man våga hoppas att vi i den följetongen är inne på det sista kapitlet. Det har varit en mycket diger roman och en i många avseenden mycket trist roman att ta del av, men det verkar ändå som om huvudinriktningen för svensk tekopolitik så småningom har börjat påminna alltmer om den linje som länge har varit folkpartiets.

Det finns alltså, som jag och vi i folkpartiet ser det, inte något motiv för att fortsätta med det industripolitiska stödet till tekobranschen. Vi kan lika gärna ta bort det i år som nästa år, vilket är den principiella inriktningen. För folkparties del gör vi ett undantag för Proteko, eftersom det är ett organ som sysslar inte minst med utbildning av personal inom teko. Där är det inte orimligt att staten är med och bidrar till finansiering och verksamhet, då Proteko, såvitt jag förstår, har varit framgångsrikt. För att få en inblick i branschen kan man läsa det papper som jag har här framför mig från länsarbetsnämnden i Älvsborgs län, daterat mars 1990 — det är alltså ett färskt papper — där man sammanfattningsvis konstaterar att man förväntar en långsam, konjunkturbetingad sysselsättningsminskning inom teko. ”Trots detta”, understryker man, ”får branschen svårigheter att fylla sitt personalbehov.—-—-—- Den delbransch som får de mest kännbara proble men blir textil, där vi kan vänta fortsatt brist inom flertalet yrken. Men den kvantitativt största bristen kommer ——-— att gälla sömnadspersonal. Bristsituationen kommer att lokalt variera tydligt: Totalt sett blir den svårast i Mark, där branschen ser positivt på framtiden och kommer att ha ett ——- stort rekryteringsbehov.” Det är den branschen som socialdemokraterna vill stödja med ytterligare 85 miljoner. Jag tycker att det är fel använda resurser. När man sedan ser till den andra delen av tekopolitiken, den som gäller importen, har majoriteten bestämt sig för att importbegränsningarna skall finnas kvar i ytterligare ett år. Från folkpartiets liksom från moderaternas sida beklagar vi det. Vi tycker att begränsningarna borde avvecklas nu, och vi har vältaligt, inte minst Karin Falkmer före mig, gett uttryck för motiven för detta. Majoriteten vill tydligen inte avveckla begränsningarna. Dock vill jag fråga den som företräder majoriteten i denna debatt, om vi i varje fall inte kan vara överens om att det under det här sista året inte skall införas några ytterligare begränsningar när det gäller importen av tekovaror, utan att vi håller nivån. Det vore djupt olyckligt om nya begränsningar infördes mot dem som har så stort behov av den marknad som västvärlden utgör för att få fart på sin egen industrialisering. Jag avser självfallet u-länderna. Låt oss se om vi kan enas på den punkten i kväll! Det vore i så fall ett framsteg här i kammaren.

Herr talman! Tekobranschen, som är mycket väl företrädd i den delen av Sverige som jag själv kommer ifrån, är en viktig bransch, inte bara där utan också i övriga delar av Sverige. Tyvärr har utvecklingen, som det har redogjorts för från talarstolen, varit ganska bekymmersam under mycket lång tid. Det har för all del skett en viss återhämtning efter de insatser som har gjorts från samhällets sida, genom att ge företag förutsättningar för att investera. De företag som både Karin Falkmer och Hadar Cars har pratat om har lyckats på marknaden är just sådana företag som har fått stöd från samhället för att introducera ny teknik och satsa på design och marknadsföring. Det är de litet större företagen, som har haft förutsättningar för att klara den byråkrati som den hittillsvarande stödpolitiken har inneburit. Från centerpartiets sida anser vi att det var fel att 1988 och 1989 förändra tekopolitiken genom att ta bort målsättningarna. Det är alltid bra med en målsättning för en verksamhet, för att man skall veta vart man vill gå. Det finns alltid en viss nivå som inte skall underskridas, och jag anser att den nivå som tekoindustrin har kommit till är den lägsta som kan accepteras. Det finns både regionalpolitiska, försörjningspolitiska och även kulturpolitiska motiv för att tekoindustrin skall vara kvar. När beslutet fattades om att inte omförhandla multifiberavtalet, som löper ut 1991, gjordes det mot den bakgrunden, framför allt från socialdemokratiskt håll, att den tredje vägens ekonomiska politik hade gett företagen ekonomisk styrka för att kunna klara det. Från centerpartiet hissade vi redan då varningsflagg och sade att det inte var riktigt på det sättet. Samtidigt som det gjordes en devalvering och företa gen på det sättet fick bättre konkurrensförmåga trappades det stöd som gavs av, och de flesta företag märkte inte någon särskild förbättring. Nu vet vi dessutom att den tredje vägens ekonomiska politik inte var så lyckosam. Den har hamnat i ett moras, och vi har stora bekymmer med att ta oss därifrån. En annan sak är att avvecklingen av multifiberavtalet just nu förhandlas i GATT. Under tiden som de förhandlingarna pågår går vi i Sverige alltså ut och säger att vi avvecklar våra begränsningar. De u-länder man talar om kan inte lösa sina problem genom att sälja sina produkter till Sverige. Vi är en alldeles för liten marknad för att över huvud taget klara det. Inte heller skulle konsumenterna tjäna så förfärligt mycket på det. Jag såg ett par rader i den reservation under vilken Hadar Cars namn står först. Den är avgiven av folkpartiet och moderaterna. Där skriver man: ”Importrestriktionerna har utöver högre konsumentpriser inneburit att utbudet av varor för konsumenterna har begränsats.” Det är väl ändå att ta i. Jag skulle nästan vilja säga att det är nonsens. Vi har ett utbud av tekoprodukter i Sverige som är långt större än vi egentligen kan förbruka. Det är ett av de bekymmer vi har haft. När nu importbegränsningarna successivt har trappats ned har lågprisimporten ökat och de företag vi har i Sverige har fått ökade bekymmer. Flera av de företag som vi trodde var bärkraftiga och som var starka flyttar nu ut sin verksamhet från Sverige. Jag kan inte förstå att det kan vara en målsättning för svensk näringspolitik att så skall bli fallet. Vi talar i många sammanhang om att vi skall ha en levande landsbygd, ett levande Sverige, levande bygder. Jag skulle vilja påstå att förutsättningen för att vi skall kunna ha de levande bygderna är att det finns småföretag. För oss på min hemort och på många andra ställen i Sverige är tekoföretagen just de små företag som ger bygderna deras liv tillsammans med jordbruket och skogsbruket. Det är därför det är olyckligt att man gör på detta sätt. Det hade varit rimligt att man deltagit i förhandlingarna och fört fram idén om att vi skall ha en fri världshandel. Det är vi tämligen överens om vore bra. Vi borde vänta med att göra någonting till dess andra länder i Europa också gör någonting. Vi borde rimligtvis kunna ha samma regler på det här området som EG har. Här talas om EG:s frihandelspolitik. Men EG bedriver inte i det här avseendet någon frihandelspolitik. Hade svenska tekoföretag samma regler som företagen i EG skulle de klara sig betydligt bättre. Men det har de alltså inte fått. Den utveckling vi har haft de senaste åren har överraskat många. 1988 hade vi ca 24 000 anställda inom tekoindustrin. 1990 har den siffran gått ner till ungefär 21 500. Det är alltså en ganska kraftig minskning, och det är på ett litet område i Sverige som detta sker. Mot den här bakgrunden hade det varit rimligt att ha kvar målet om att en viss del av den svenska konsumtionen skall tillverkas i Sverige. Jag tycker dessutom att det kunde vara rimligt att vi hade samma regler för importen från lågprisländerna som EG-länderna har. Då skulle vi få en jämlik konkurrens. Jag tycker dessutom att det vore rimligt att staten satsade på tekoföretagen med industristöd. Jag kallar inte det, som Karin Falkmer sade, en sub ventionspolitik. Subventionspolitik är en sak, satsningar på en näring är någonting helt annat. Sådana måste vi kunna göra, det har vi alltid gjort. Det måste vi våga göra om vi i fortsättningen vill ha ett näringsliv. Det är rimligt att staten gör sådana satsningar. Just de företag som både Hadar Cars och Karin Falkmer har pratat om, som har klarat sig bra, har gjort det tack vare att de har kunnat tillägna sig den här typen av stöd och kunnat utveckla sina företag. De är framgångsrika. Men också de har bekymmer i dag. Också de överväger att i nuvarande situation flytta ut sin verksamhet. Det skulle vara mycket olyckligt för oss om så blev fallet. Naturligtvis borde vi också som företrädare för landet Sverige, för staten, för landstingen och kommunerna i större utsträckning köpa de tekoprodukter vi behöver i Sverige. Vi har haft en debatt om uniformerna till vårt försvar. Jag har inte backat en tum från den uppfattning jag redovisade då. Jag skall inte ta upp hela den debatten nu. Jag vill bara understryka vikten av att samhället har en upphandlingsförordning, som gör det möjligt att lägga in sådana värderingar som att vi skall ha kvar en sådan här verksamhet i Sverige. Men vi har den inte om vi inte gör något. Företagen kommer inte att kunna fortsätta under vilka omständigheter som helst. Det är för sent att ropa efter dem den dag de är nedlagda. Fru talman! För många bygder i Sverige och framför allt för oss i Sjuhäradsbygden är tekoindustrin en mycket viktig näring. Därför hoppas jag att riksdagen skall kunna fatta beslut som är till gagn för tekonäringen. Vi har försörjningspolitiska, regionalpolitiska och andra målsättningar som går ihop med att tekoindustrin kan bevaras för framtiden. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till våra reservationer till detta betänkande, reservationerna 1, 3, 5, 8 och 10. Jag skulle också vilja säga till Karin Falkmer, när hon talar om att utvecklingsländerna skulle vara betjänta av att vi tar bort våra begränsningsregler, att vi överskattar Sveriges konsumenters förmåga att köpa så mycket tekoprodukter att de uppfyller detta krav. Men man kan också säga att de länder som i dag har begränsningsavtal kommer att förlora på detta, eftersom de har en marknad i Sverige. Det kan de inte veta om de har sedan. För dem är det ingen fördel att begränsningsavtalet försvinner. Jag ser det inte som något egentligt stöd till dessa länder att bedriva handel med dem, om vi inte är beredda att betala rimliga priser för de produkter de säljer.

Fru talman! Jag delar inte Karin Falkmers uppfattning att det vore så bra om vi just nu vore fullvärdiga medlemmar. Men jag förstår inte Karin Falkmers konsekvens i detta sammanhang. Å ena sidan vill Karin Falkmer och moderaterna var med i EG, å andra sidan vill ni inte ha samma regler som EG. Detta stämmer inte.
Fru talman! Konsekvensen är mycket enkel. Genom att i EG få de länderna att gå in för frihandelspolitik, dvs. avbryta multifiberavtalen, skulle vi naturligtvis ännu bättre medverka till utvecklingsländernas utveckling. Vi är nu med i EFTA. Jag kan bara som en sakupplysning tala om att Schweiz är ett land som över huvud taget inte har några multifiberavtal med något land.
Fru talman! Schweiz har över huvud taget litet andra förutsättningar än vad Sverige har, också i det här avseendet. De beskrivningar som har gjorts av Schweiz tekopolitik går inte att överföra på svensk tekopolitik. Detta har varit uppe till diskussion flera gånger tidigare. Jag tror snarare för min del, Karin Falkmer, att också vi, om vi hade varit medlemmar i EG, hade fått tillägna oss dess syn på dessa frågor. Då hade vi haft de begränsningar som EG har. Vi är ganska små. I vårt land bor 8 miljoner människor, medan EG omfattar 100 miljoner människor. Vi skall inte heller i det avseendet överskatta vår förmåga. Då tror jag att vi gör ett mycket stort misstag.

Fru talman! Vpk har under flera år hävdat att den svenska tekoindustrin är värd att bevara och utveckla. Skälen för detta är många. Teko är en bransch med traditioner, det är en bransch som är starkt kvinnodominerad. Det är troligen den enda industribranschen med fler anställda kvinnor än män. Man kan säga att kvinnlig tradition och erfarenhet har förts över till och vidare inom och av modern industri. Tekoindustrin sysselsätter också ett stort antal människor, även om antalet nu snabbt minskar. För ett par år sedan var det 25 000, och nu är vi, om utvecklingen fortsätter som den gjort de senste åren, snart nere i 20 000 anställda inom teko. Tekoindustrin har också stor lokal betydelse. Sjuhäradsbygden i Älvsborgs län är t.ex. fortfarande starkt beroende av textiloch konfektionsindustri. Det innebär att nedgången för den svenska tekon slår ojämnt och orättvist. Det är först och främst förvärvsarbetande kvinnor som drabbas av nedgången, och det är först och främst Sjuhäradsbygden som drabbas och har drabbats av den. Det är också uppenbart att branschen behöver stöd. Det inser även regeringen. Men utvecklingen visar att det stöd som hittills har utgått och som nu utgår är otillräckligt och felinriktat; det har inte löst branschens problem, och det finns ingenting som tyder på att det kommer att lösa branschens problem. Det är över huvud taget en mycket nedslående bild av utvecklingen som redovisas från SIND i Teko 89. Det är en minskning i produktionsvolym, det är en minskning i antalet anställda, och man är långt ifrån den gamla målsättningen, som visserligen är upphävd men som tidigare gällde för inhemsk tekoproduktion, dvs. att 30 96 av tillförseln till den svenska marknaden skulle komma från svensk industri och att 1978 års produktionsvolym skulle upprätthållas. Vpk har aldrig gått med på att dessa mål upphävts. Vi tycker att det är värdefullt med mål, och vi tycker att dessa mål skall gälla. I detta är vi överens med centerpartiet och miljöpartiet. Målen skall vara grunden för en offensiv satsning inom teko. Det behövs offensiva satsningar som utgår från att tillverkning av kläder, skor och textilier är en svensk basproduktion som är av betydelse för hela landet och för hela samhället. Därför efterlyser vi ett genomarbetat och långsiktigt program med denna inriktning, en inriktning mot att utveckla svensk teko, tillföra modern teknologi och satsa på design, marknadsföring och export. Centerns förslag, som har presenterats i betänkandet och i reservationer till betänkandet, om utvecklingslån kan med fördel ingå i en sådan offensiv satsning. Ett betydande problem för svensk teko som har berörts av de föregående talarna, fast med olika infallsvinklar, är konkurrensen från lågprisländer. Vi i vpk accepterar inte att de importbegränsningar som i dag finns i multifiberavtalet avskaffas från den 1 juli 1991, åtminstone inte utan att konsekvenserna för svensk teko utreds noggrant. Vi har, inom parentes sagt, svårt att förstå att regeringen, som är anhängare av EG-integrering, och de partier som är anhängare av EG-integrering i denna fråga vill gå snabbare fram än sin förebild, EG. En förutsättning för att avskaffa importbegränsningarna är för vår del att vi får garantier för att produktionen i exportländer sker på sådant sätt att det är acceptabelt från social och miljömässig synpunkt, dvs. att det införs socialklausuler när det gäller import av tekoprodukter. Den offentliga upphandlingen är givetvis också av stor betydelse. Vi tycker att svenska produkter måste kunna köpas i större utsträckning av staten, landstingen och kommunerna, än vad som är möjligt i dag. Det kan medföra ökad säkerhet och ekonomiska fördelar, och det kan innebära det stöd som svensk tekoindustri behöver för att kunna stå på egna ben. Det är fördelar som måste vägas in, när man fattar beslut om offentlig upphandling. Med det här vill jag yrka bifall till reservationerna 1, 3, 5 och 9, dvs. de reservationer som jag står bakom.

Fru talman! Förra våren beslutade vi här i riksdagen om industripolitiska åtgärder för tekoindustrin inom en ram på 255 milj.kr., räknat på en treårsperiod från budgetåret 1989/90. Riksdagen slog då fast att det krävdes fortsatta stödåtgärder, så att tekoföretagen skulle få möjligheter att ytterligare stärka sin konkurrenskraft. som innehåller en bedömning av industrins utveckling och möjligheter för de närmaste åren, slår också fast att de föreslagna åtgärderna blir nödvändiga. I SIND:s rapport konstateras tyvärr att 1988 blev ett oväntat svagt år för svensk tekoindustri. Produktionsvolymerna beräknas ha minskat med 4—5 90 inom textilindustrin och med ca 10 960 inom trikåoch konfektionsindustrin. SIND gör också den bedömningen att minskningen för 1989 är ungefär likartad, även om en mycket liten förbättring kunnat noteras. Fru talman! I årets budgetförslag föreslås nu att 85 milj.kr. skall anvisas för budgetåret 1990/91 till industripolitiska åtgärder för tekoindustrin. Merparten av beloppet, minst 60 milj.kr., skall enligt regeringens önskemål gå till branschfrämjande åtgärder, och det gäller då främst områden som exportstöd, teknikspridning, produktutveckling, design samt utbildning. Högst 25 miljoner skall användas för fortsatt verksamhet med lån till rationaliseringsinvesteringar. I sju motioner tas stödet till tekoindustrin upp från olika utgångspunkter. I en moderatmotion krävs att stödet till tekoindustrin helt skall upphöra. I en folkpartimotion vill man inte gå lika hårt fram utan anser att 5 miljoner, då reserverade för Proteko, skall anslås. I en centermotion anser man att 150 milj.kr. skall avsättas för att genomföra en form av utvecklingslån. Dessa lån kallades för några år sedan avskrivningslån och hade då något annan karaktär. I en vpk-motion vill motionärerna ha ett helt nytt tekoprogram, och man vill också att möjligheten till utvecklingslån prövas. Fru talman! Det är onekligen en brokig väv som dessa olika förslag utgör. Jag vill understryka att jag har den största respekt för mina motståndares synpunkter, men jag delar dem inte. Frågan är om väven inte mer och mer börjar likna en gammal sliten trasmatta, som några på den ena sidan försöker repa upp och några på den andra sidan försöker lappa i. De rationaliseringslån som nu finns har tillkommit för att ge framför allt konfektionsindustrin, som ofta är arbetskraftsintensiv, möjlighet att åstadkomma bättre effektivitet och bättre rationaliseringar. Frågan om utvecklingslån har, på riksdagens initiativ, prövats av statens prisoch konkurrensverk. SPK konstaterar i en särskild undersökning att de föreslagna utvecklingslånen av olika anledningar var en sämre stödform än de nuvarande rationaliseringslånen. Riksdagen har vid tre tillfällen de senaste åren avslagit förslag om att införa s.k. utvecklingslån. Det finns, som jag ser det, framför allt två skäl till att även nu avslå ett sådant förslag. Det första är att utvecklingslånen har en mera generell karaktär. De utgör alltså ingen möjlighet att koncentrera resurserna till företag med en eventuell utvecklingspotential. Det andra skälet är att införandet av den föreslagna låneformen skulle komma att uppfattas som att Sverige skulle göra ett avsteg från vad vi förbundit oss till i handelspolitiska avseenden. Fru talman! Som jag tidigare nämnt beslutade vi här i riksdagen förra året om ett treårigt åtgärdsprogram för tekoindustrin, och jag är övertygad om att åtgärderna är både riktiga och i visst avseende nödvändiga. Visst kommer det att krävas insatser av varierande slag, och visst är det viktigt att SIND gör en kontinuerlig uppföljning av utvecklingen inom branschen och kanaliserar insatserna på bästa sätt. Vi sade förra året att de små och medelstora företagen måste uppmärksammas mera, och det är angeläget att det arbetet får fortsätta. Jag kommer själv från en valkrets där det finns två stora tekoföretag, ett i Vingåker och ett i Högsjö, och jag har åkt runt i Sjuhäradsbygden. Jag har sett och ser fortfarande hur företagen utvecklas, hur gamla maskiner ersatts med nya och tekniskt mycket avancerade, hur nerslitna lokaler och dålig arbetsmiljö förbättrats på ett näst intill revolutionerande sätt. Den här utvecklingen har tillkommit tack vare en klok och förnuftig politik, och den har skapats av en kunnig och kompetent arbetskraft och företagsledning. I ett avseende kan jag dela den uppfattning som bl.a. förs fram i en vpk-motion, nämligen att utvecklingen av tekobranschen inte är ödesbestämd, utan regeringspolitiken och riksdagsbesluten avgör vilka möjligheter branschen får. Vi har hittills lyckats bra, och vi kommer sannolikt att göra det framöver också. Fru talman! Hadar Cars frågade om det skall införas några ytterligare begränsningar när det gäller importen av tekoprodukter. Begränsningarna skall upphöra fr.o.m. 1991, och min bedömning är den att om utvecklingen går i den riktning som vi anvisat, så kommer inga ytterligare begränsningar att behöva införas. Fru talman!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
Fru talman! Reynoldh Furustrand liknade tekopolitiken vid en gammal trasmatta och sade att en del håller på och repar upp den, medan andra lagar till. Det är ingen tokig beskrivning egentligen. Moderater och folkpartister har ju länge hållit på och repat och slitit i mattan för att försöka förinta den. Nu hjälper socialdemokraterna också till att riva upp mattan, medan vi från centerpartiets sida försöker, i den mån vi klarar av det, att laga till den. Det här är tyvärr ett mönster som vi ser. Sedan redogjorde Reynoldh Furustrand för den, som han sade, överraskande dåliga utveckling som svensk teko hade fått 1988 och 1989. Det är nog riktigt att det var något överraskande, för vi hade kanske väntat oss att det skulle bli något bättre än vad det har varit. Men, som Reynoldh Furustrand kanske drar sig till minnes, varnade jag redan när besluten togs 1988 och 1989 för den här utvecklingen. Vi kunde redan då se att den tredje vägens ekonomiska politik inte var så gynnsam, inte var så bra för de här företagen — och inte för några andra heller för resten. Därför har besluten fått ödesdigra konsekvenser.

Fru talman! Låt mig inleda med att yrka bifall till reservationerna 2, 4 och 7. Sedan, Reynoldh Furustrand, kan vi hålla med kommunisterna om att utvecklingen inte är ödesbestämd. Men enligt min uppfattning är det inte i första hand staten som avgör om utvecklingen för svensk teko kommer att bli ljusare eller mörkare, utan det är i första hand kraften och styrkan hos de människor som driver tekoföretagen i Sverige. Det är ändå, måste jag utgå ifrån, även socialdemokratins uppfattning att det förhåller sig så, för även om ni i dag vill lägga ut ytterligare 85 miljoner i branschstöd är också er uppfattning att det nu är sista gången som ett sådant stöd skall ges. Det tyder väl på att någonstans långt, långt, långt in i den socialdemokratiska hjärteroten finns trots allt någon liten tilltro till de människor som arbetar i företagen i olika befattningar, en tro på att de kan göra någonting, även när inte staten griper in med olika kryckor, för mer än så är det ju sällan staten kan åstadkomma. Sedan tyckte Reynoldh Furustrand att det var så överraskande att det fanns olika åsikter om tekopolitiken och beskrev dem som någon form av lapptäcke. Ja, det finns olika åsikter om tekopolitiken, och det finns en viss konsekvens i åsikterna om tekopolitiken. Jag tycker inte att den tekopolitik som centern, vpk och under senare år också miljöpartiet företräder är en klok tekopolitik, med 30-procentskvoter för den svenska delen av de tekoprodukter som används i Sverige. Jag har argumenterat mot den under lång tid och många gånger, men jag har också erfarenheten att de är konsekventa i sin inställning. På samma sätt känner jag igen den argumentering, i huvudsak, som kommer från moderaterna. De har varit litet darriga ett litet tag. Jag hade anledning att debattera tekopolitiken även med moderaterna för några år sedan, i varje fall i delar och detaljer, där det fanns ett inslag av protektionism. Kanske får vi, om den som anmält sig som sista talare i debatten finns kvar, i dag se ytterligare en liten släng av det från moderat håll. Men som helhet har moderaterna och folkpartiet kunnat argumentera från samma utgångspunkter. Det är socialdemokratin som har rört sig och svängt på gungbrädan. Det är roligt, tycker vi, att argumenteringen här i kammaren och på annat sätt har förmått socialdemokraterna att komma till en klokare ståndpunkt. Men jag tycker inte, om man själv överger sina ursprungliga idéer och åsikter, att man skall vara så överraskad över att andra står fast vid sina. Det är faktiskt just det som har hänt inom tekopolitiken. Slutligen, fru talman, är Reynoldh Furustrand och jag uppenbarligen överens om att det vore orimligt om man i det här läget, när importrestriktionerna skall vara avskaffade inom ett år, inför nya importbegränsningar. Jag gläder mig åt det konstaterandet, och jag hoppas att Reinoldh Furustrands och min uppfattning i detta avseende också skall vara den svenska regeringens.
Fru talman! Industristödet har pumpats in i tekoindustrin i mer än 20 år. Det måste vara mer än rimligt att nu, i en högkonjunktur med gott om arbeten, låta branschen stå på egna ben. Den trasmatta Reynoldh Furustrand talade om är mer nedsliten än vad den hade behövt vara, inte beroende på brister i stödpolitiken utan beroende på den socialdemokratiska tredje vägens politik.
Fru talman! Nej, Lennart Brunander, det var inte tekopolitiken jag liknade vid en gammal trasmatta. Det var de olika förslagen i betänkandet, där några vill ta bort stöd och några vill öka stödet ytterligare. Vi kommer inte att ändra inriktning, Lennart Brunander. På den punkten tror jag att jag måste göra Lennart Brunander besviken. Jag tror att den utveckling som vi har slagit in på är den rätta. Den internationalisering vi också verkar i och får del av gör att vi måste ta vårt ansvar för den framtida inriktningen. Hadar Cars frågade om jag inte har tilltro till människorna. Visst har jag tilltro till människorna. Jag nämnde i mitt inledningsanförande att jag har åkt runt och tittat på hur dessa industrier har utvecklats. Jag har umgåtts och umgås med människor som verkar inom dessa industrier, och jag har sett vad man kan åstadkomma. Jag träffar fackliga företrädare och företagsledare som gör fantastiska insatser. Jag är emellertid övertygad om att denna bransch, för att kunna få förutsättningar att stå på egna ben, under den period vi har anvisat behöver de olika former av stöd som vi också har tagit fram. Jag tror inte att man genom att omedelbart klippa bort dessa stöd kan få branschen att stå på egna ben. Men långsiktigt är det naturligtvis målet. När vi tittar oss omkring i vår omvärld ser vi vilka enorma problem motsvarande företag i andra länder har. Strukturerna i dessa företag är helt annorlunda än strukturerna i de svenska. De svenska företagen borde alltså ha synnerligen mycket bättre förutsättningar att hävda sig långsiktigt. Jag är också fullständigt övertygad om att den framtida importpolitiken kommer att se annorlunda ut efter 1991. Jag har respekt för Hadar Cars kunnande som gammal utrikeshandelsminister, och jag känner att det är viktigt och angeläget att vi tar vårt ansvar när det gäller de länder som har behov av att i detta land föra in de varor de kan tillverka.
Fru talman! Reynoldh Furustrand säger att det inte blir någon ändring i fråga om den socialdemokratiska politiken. Att svensk tekoindustri har bekymmer, att delar av den flyttar sin verksamhet från Sverige och andra delar går i konkurs och lägger ned kommer inte att påverka den socialdemokratiska politiken. På den punkten säger Reynoldh Furustrand att han gör mig besviken. Men det är inte bara jag som blir besviken, utan alla tekoarbetare i Vingåker och på andra ställen blir också besvikna. De är besvikna, därför att socialdemokraterna inte bryr sig om dem längre. Den socialdemokratiska tekopolitiken syftade ett tag till att stärka den svenska tekoindustrin. När socialdemokraterna var i opposition här i riksdagen drev de en mycket hård politik på detta område, men när de nu åter befinner sig i regeringsställning har de ändrat ståndpunkt. Det tycker jag är synd. Det är alltså inte bara jag, Reynoldh Furustrand, som är ledsen och besviken. Tekoarbetarna är också besvikna. Det är dem det handlar om, det är de som blir lidande och det är de som i första hand blir ledsna.
Fru talman! Jag tror, Lennart Brunander, att de som är anställda inom svensk tekoindustri också inser vilka åtgärder som är nödvändiga, och jag tror att de förstår att den internationaliserade värld vi lever i påverkar även deras vardag. Jag tror också att det är just av dessa skäl som denna industri måste utvecklas i den riktning jag tidigare försökte peka på. Avsikten är inte att industrin skall behöva upphöra tvärt. Det finns emellertid andra, Lennart Brunander, som har talat om att den skulle göra det. Vi såg hur industripolitiken sköttes under åren med borgerliga regeringar, något som ur mitt perspektiv förskräckte. Med vidöppen börs gödslade man då med pengar utan att över huvud taget vara inriktad på några fruktsamma ändamål. Om det är denna politik Lennart Brunander förespråkar ber jag honom att vända sig till de borgerliga kamraterna och fråga hur han kan få med dem på en sådan form av politik.
Fru talman! Det är väl på det sättet, Reynoldh Furustrand, att tekoarbetarna vet hur svensk tekopolitik måste föras och vad som är nödvändigt att göra. Det är nog riktigt att de är ganska på det klara med vad som behöver göras. De har emellertid en annan uppfattning än den som Reynoldh Furustrand och socialdemokraterna för fram här i riksdagen. Den saken är alldeles klar. Reynoldh Furustrand frågar sedan om vi skall gå tillbaka till den politik vi hade under de borgerliga regeringarna, då man gödslade med pengar. Jag tycker nog att Reynoldh Furustrand borde fundera litet innan han fäller sådana yttranden. De insatser som då gjordes har faktiskt haft ett bestående värde. Utan de insatser som gjordes den gången för svensk stålindustri skulle vi kanske inte ha haft någon stålindustri i dag. Det gjordes insatser för skogsindustrin och även omstruktureringar i en del andra industrier. Tilläggas kan också att det vid varje tillfälle för sådana insatser satt en socialdemokratisk opposition här i denna kammare och sade att det var alldeles för litet och alldeles för dåligt och att det behövdes ännu mer pengar. Detta var ännu mer avskräckande, Reynoldh Furustrand. Jag vill ändå påstå att den politik som fördes i stora stycken var lyckad. Den var orsakad av en ekonomisk politik i mitten av 70-talet som hade kört svenskt näringsliv i sank, en politik som inte var olik den politik som drivs nu.
Fru talman! Mycket av det som hände när det gäller den svenska stålindustrin och varven hade länge diskuterats och förberetts av socialdemokratiska regeringar. Det är klart att vi kände och känner ett ansvar för dem som bor och verkar i olika regioner och bygder. Vi vet vad arbetslöshet innebär, vi vet vilka problem sådana här regioner kan ställas inför. Jag vill påstå att svensk tekoindustri inte fick speciellt mycket mer stöd under de borgerliga åren. Svensk teko har nog tvärtom vunnit på de socialdemokratiska regeringarnas politik under den senaste tiden. Jag skulle kunna nämna avskräckande exempel på hur företag lyckades sälja samma järnvägssträcka två gånger. De fick alltså betalt två gånger av det dåvarande industridepartementet. Det var den typen av industripolitik som fördes. Om det är den formen av politik som Lennart Brunander tycker skall föras, då kommer svensk teko inte att kunna klara sig.
Fru talman! Den industripolitik som jag vill skall föras har jag redovisat när det gäller tekoindustrin. Jag har däremot inte hunnit gå in på övriga näringar. Jag ville bara visa för Reynoldh Furustrand att de åtgärder som vidtogs under den borgerliga tiden hade ett bestående värde och var ganska nödvändiga. Detta bevisar ju faktiskt Reynoldh Furustrand i sitt sista inlägg där han försöker säga att det som gjordes var planerat sedan länge av den socialdemokratiska regeringen som satt vid makten dessförinnan. Men då kan det väl inte heller vara så tokigt att dessa åtgärder sedan genomfördes av någon annan? Den tekopolitik som socialdemokraterna har fört sedan de kom till makten 1982 har kännetecknats av att de har dragit bort stödet och satsningen på tekoindustrin. Detta har man gjort i tron att de åtgärder man har vidtagit inom den ekonomiska politiken skulle hjälpa.
Fru talman! Jag kan inte övertyga Lennart Brunander, det har jag förstått. Jag kan emellertid försäkra Lennart Brunander om att vi socialdemokrater, med den industripolitik och den tekopolitik vi för, kommer att se till att de anställda på olika tekoföretag, var de än befinner sig i landet, skall kunna känna sig trygga och känna tillförsikt inför framtiden. Detta ser vi som en mycket stor uppgift, och den lovar vi att klara av.

Herr talman! Jag tror att man lugnt kan säga att vi lever i en fantastisk tid då diktaturer i Östeuropa faller, gamla diktaturer i Latinamerika gradvis ersätts med demokratier och apartheidsystemet i Sydafrika förhoppningsvis håller på att, om än långsamt, luckras upp. Allt detta erbjuder fantastiska möjligheter för mänskligheten att ta tag i och åtgärda de problem som enbart kan hanteras i fredlig samverkan med hjälp av frihandel och med hjälp av dynamiska ekonomier i olika delar av vår värld. Herr talman! Det finns en dag som denna anledning att sätta in handelns och den internationella världsekonomins betydelse i och för detta skeende som vi nu ser målas upp inför oss. Den internationella ekonomin och världshandeln öppnar slutna samhällen, tvingar fram utbyte av varor, men sprider därigenom också idéer och kunskap. Den förbättrar inte bara människors välfärd genom att använda resurser och produktionsmöjligheter bättre, utan den integrerar också länder — inte bara ekonomier utan också människors samarbete med varandra. Den driver fram mångfald, och den avslöjar de i ländernas egna medborgares ögon ineffektiva och korrupta ekonomierna. Det finns en fantastisk förändringskraft i detta som vi har all anledning att hoppas på när det gäller den tredje världens fattiga länder. Vi ser där, som också påtalades i handelsdeklarationen, att en del av den tidigare tredje världens fattiga länder genom expansion av handeln har kunnat nå en väg mot välfärd, medan andra med fortfarande slutna ekonomier står kvar. Det är handeln som erbjuder ett hopp för de fattiga länderna. Samma sak gäller Östeuropas forna diktaturer. Deras väg mot marknadsekonomi och demokrati är en svår väg att gå om de skall gå ensamma. Men inom ramen för öppen handel och en alltmer integrerad europeisk ekonomi finns det förutsättningar att ge dem ett stöd som inte har att göra med penningbidrag utan det stöd som den fria handeln innebär. Herr talman! Det är i detta perspektiv som jag menar att handelsdebatten i Sveriges riksdag bör föras. Jag instämmer gärna i stora delar av vad statsrådet har sagt i deklarationen. Jag vill gärna säga att just mot bakgrund av handelns betydelse tycker jag mig sakna visioner och mer långsiktiga mål över vad Sverige kan göra och bidra med i detta det bredare europeiska perspektivet. Ibland får man en känsla av att den svenska handelspolitiken och våra diskussioner när det gäller den europeiska gemenskapen mer handlar om nödtvungna anpassningar för vår egen nytta än att aktivt utnyttja och ta vara på de möjligheter som reser sig i en förändrad värld. Det handlar mycket om att göra det minsta nödvändiga och alltför litet om att göra det mesta möjliga, vilket gäller bl.a. de insatser som vi kan göra för Östeuropa. Det finns all anledning att välkomna att textilimporten liberaliseras och att importbegränsningar när det gäller skor skall hävas, men det vore också intressant att höra hur regeringen tänker sig att gå vidare för att ytterligare liberalisera och skapa förutsättningar för en öppen handel mellan Sverige och de olika östeuropeiska staterna. Som en av Östersjönationerna har Sverige ett särskilt intresse av att gå i täten för denna utveckling, eftersom vi i Sverige har mycket att vinna på vad som kan komma att ske i den östra delen av Europa. I detta sammanhang finns det skäl att ställa frågor om varför inte riksdagens beslut, i vilket regeringen uppmanas att positivt överväga inrättandet av ett handelskontor i Moskva och en handelsrepresentation i Baltikum, har tagits till vara på ett annat sätt. Det är först genom att vi som ett Östersjöland och ett land i närheten av Östeuropa går i täten för att lägga grunden för framtida handelsrelationer som vi kan ta vara på den möjlighet som nu öppnar sig och som vi även för vår egen nytta kan bidra till att integrera de östeuropeiska ekonomierna i ett omfattande handelsutbyte. Jag skulle vilja höra vad statsrådet har för syn på vad som finns att göra i de kommande steg som måste tas. Herr talman! När det gäller den vilja som kommer till uttryck i handelsdeklarationen om att medverka till att integrera Östeuropa i det europeiska ekonomiska samarbetet kommer vi, inte minst under det kommande året, att se hur oerhört central den europeiska gemenskapen är för detta arbete. Östeuropa blickar i dag mot den europeiska gemenskapen och knappast mot — som en del hävdat — den svenska modellen. För östeuropéerna är det viktigt att uppnå handelsrelationer och ekonomiska relationer med den europeiska gemenskapen. Vi kommer att finna att situationen blir den att vårt stöd och bidrag till att involvera dessa länder i en bredare europeisk handelsgemenskap går via den europeiska gemenskapen. Den europeiska gemenskapen kommer att spela en huvudroll för utvecklingen av det europeiska handelssamarbetet liksom för samarbetet kring forskning, miljö och ekonomi i övrigt. Vi ser framför oss många olika mer eller mindre sannolika utvecklingslinjer. Det nuvarande EG kan mycket snabbt kanske utvecklas mot en federation där man går in för att prioritera en fördjupning av samarbetet, eller — vilket allt tyder alltmer på i dag — mot ett breddat samarbete gentemot andra länder. Detta ställer krav på vår egen analys och framför allt på våra målsättningar och vad vi vill göra för att kunna påverka denna framtida europeiska, mycket vidare gemenskap. Den intressanta frågan borde vara i vilken mån Sverige vill vara med om att påverka denna utveckling, som kommer att ha EG som bas, och vilken syn vi har på hur det ekonomiska samarbetet med Östeuropas stater i framtiden bör se ut utifrån detta gemensamma europeiska perspektiv. Denna syn borde utgöra grunden för vår handelspolitik och för vårt vidare europeiska samarbete. Herr talman! Jag skulle vilja höra statsrådets syn på vad Sverige skall göra för att påverka och vilka möjligheter vi kommer att ha i förlängningen av de förhandlingar som nu förs inom ramen för EFTA och EG-förhandlingarna. Vad avser regeringen att göra för att Sverige skall kunna bidra till ett ökat ekonomiskt samarbete som kommer att ha just EG som bas? Under det kommande året kommer i många viktiga delar — i den del som jag just har berört men även i andra centrala delar — sanningens minut när det gäller EFTA —EG-förhandlingarna. När handelsministern hävdar att ett rejält medinflytande för Sverige och övriga EFTA-länder är en förutsättning för förhandlingslösningar, konstaterar hon samtidigt att det med nuvarande förhandlingsambitioner inte är tal om något medbestämmande för Sveriges del. Medinflytande är någonting som ligger långt ifrån medbestämmande. Det är någonting suddigt som ges organisatoriska strukturer men vars innehåll vi aldrig kommer att ha samma kontroll över som över det reglerade medbestämmandet. I detta avseende tror jag att vi kommer att få se en paradox. Ju mer framgångsrika vi är med att genom förhandlingar uppnå en så stor del som möjligt av de fyra friheterna, desto mer begränsat kommer vårt medinflytande att bli, eftersom den europeiska gemenskapen knappast kommer att kunna överlåta besluten på några av de viktigaste områdena till en bredare sammanslutning än den egna gemenskapen. Detsamma gäller om man vänder på saken: Ju större inflytande vi kan få över de områden som inkluderas i en förhandlingslösning, desto mindre del av de fyra friheterna kommer denna förhandlingslösning att täcka. Herr talman! Under våren kommer vi att få se hur ett svenskt fullt deltagande i de fyra friheterna kräver att en EFTA-EG-lösning bara blir ett steg på vägen mot ett medlemskap i den gemenskap som blir det europeiska samarbetets kärna, nämligen EG. Det blir nödvändigt för vårt eget fulla deltagande i EG:s inre marknad, men också för att Sverige skall kunna spela en roll i det vidare europeiska samarbetet och för att vi skall kunna vara med och påverka. Det är genom ett sådant samarbete som vi kan bidra till att öststaterna får ett stöd i form av öppna marknader och en avreglerad handel. Självfallet skall vi fortsätta och fullfölja EFTA-spåret. I detta sammanhang vill jag ge en komplimang till statsrådet för den mycket goda och fullvärdiga information som hon regelbundet lämnar EFTA-delegationen. Vi uppskattar och sätter värde på denna information, eftersom den utgör ett viktigt underlag för den debatt som förs, inte minst här i dag. Jag vill emellertid varna för att skapa illusioner om att Sverige denna väg kan få ut tillräckligt ur dessa förhandlingar. Sådana illusioner kommer bara att skapa en osäkerhet för svenska företag huruvida de verkligen kan få full del av friheterna. Illusioner om ett fullständigt deltagande parade med den mängd av begränsningar och stängda dörrar — som ofta kännetecknat regeringens företrädare när de talat om EG-frågor — bäddar för att svenska företag ser osäkerheten som en grund för att flytta investeringar utomlands. Herr talman! Jag menar att vi redan i dag, i det tidiga 90-talet, i den handelspolitiska debatten och i debatten om det bredare europeiska perspektivet måste öppna för att Sverige tillsammans med andra aktuella länder i ett andra steg under 90-talet bör delta i förhandlingar om medlemskap i EG. Då kommer vi att kunna delta fullt ut i det europeiska samarbetet. Men för att anlägga ett ännu något vidare perspektiv: det är också på detta vis som Sverige aktivt kan bidra till att, vid sidan om GATT-förhandlingarna, se till att den europeiska gemenskapen utvecklas till en i sann och god bemärkelse frihandelsgemenskap. Står vi utanför kommer vi inte att ha dessa möjligheter, utan då står vi inför risken att hamna mellan olika block. Är vi med, får vi förutsättningar att påverka en framtid och en verklighet som är vår egen.

Herr talman! ”Herre, skänk mig tålamodets konst, men låt det gå undan!” Denna text, fastän på engelska, fann jag på en liten tallrik av plast i Durban i Sydafrika för nu snart fem år sedan. Och äntligen verkar det som om också sista hälften av bönen börjat nå fram. Nelson Mandela är fri, och därmed växer också hoppet om frihet från apartheid. I Namibia är detta redan förverkligat. Självfallet gläds vi alla åt den våg som runt om i världen, också i södra Afrika, spolar bort diktatorer och förtryckarregimer. Vi kan börja hoppas att tiden snart är inne, då vi kan avskaffa de lagar vi infört i den uttalade avsikten att strypa handel och ekonomiskt utbyte med en del av världen. Ekonomiska sanktioner är ju, särskilt för liberaler, motsatsen till allt vad vi önskar i relationerna mellan länder och folk. Men apartheid är unikt. Det motiverar unika motåtgärder. Sanktionerna får vi ha kvar så länge apartheid finns kvar. Utvecklingen bort från det onda kan emellertid inte längre stoppas. Låt det gå undan! Vad roligt det blir den dag när vi kan byta handelshämmande mot handelsfrämjande också i våra relationer med Sydafrika. Herr talman! Frihetsvågen har också med kraft sköljt in över Östeuropa. Kommunistiska furstendömen har fallit, och fejkade val har blivit verkliga val. Plötsligt känner vi hur nära dessa länder är oss och vad de betyder och — än mer — kan komma att betyda för oss. Förändringen avspeglar sig i regeringens handelsdeklaration. Förra året upptog Östeuropa åtta rader, ca 2 Yo, av utrymmet. I år ägnas cirka en sjättedel av deklarationen åt Sveriges relationer med den delen av världen. I hela Östeuropa söker man nu skaka av sig den socialismens tvångströja som alltför länge bundit folken till fattigdom och lett till en förödande förstörelse av miljön. Uppbrottet från socialistisk planhushållning och övergången till marknadsekonomi är en komplicerad process. Den kräver självfallet tid. Men det innebär verkligen inte att processen blir lättare ju längre tid den får ta. Svårigheterna vid systembytet visar sig snabbt. Fördelarna kommer först när marknadstänkandet tränger in och genomsyrar aktörerna, och marknaden på allvar blir styrande för de ekonomiska processerna. Skalömsningen bör därför inte förhalas utan skyndas på så gott det är möjligt. De verkligt viktiga insatserna från svensk sida kan därför inte heller göras av statsmakterna utan av de svenska företagen. Flera av dem verkar också vara framgångsrikt på väg med att utveckla sin verksamhet i Östeuropa. Det viktigaste vi kan göra med statsmedel ligger sannolikt inom utbildningsområdet. Där är behoven dock mycket stora. Det finns en mycket bestämd sak som regeringen faktiskt kan göra, och kan göra alldeles själv — därtill på förslag av utrikeshandelsministern. Det är att omgående avskaffa de kvoter som begränsar importen av textil och konfektion från Östeuropa. Dessa handelshinder skall ju ändå bort. Om inte socialdemokratin svänger på klacken — det har jag ingen anledning att tro — försvinner kvoterna fr.o.m. den 1 augusti nästa år. Det bestämde vi här i riksdagen redan för ett år sedan = före den stora omdaningen i Östeuropa. Vad vore då naturligare, fru statsråd, när vi nu alla vill underlätta den omvandling som är på gång, än att ta bort de särskilda begränsningar vi har i vår handel med våra nära grannar i Östeuropa? För nog förefaller det obegripligt om vi nu räcker fram ena handen med några hundra miljoner i för att hjälpa omdaningen och ekonomin i Östeuropa på väg och samtidigt brukar den andra handen som stoppsignal mot import av sådana varor som dessa länder redan är duktiga på att tillverka. Ett så ologiskt handlande vill jag inte tro statsrådet Gradin om. Låt oss därför, innan denna debatt är avslutad, här i kammaren få höra att regeringen avser att omgående avskaffa de kvoter som begränsar importen av textilier och konfektion från bl.a. Baltikum och Polen. Varför skulle dessa länder behöva tåla sig? Nej, låt det gå undan! Herr talman! Ibland dyker det i den svenska debatten upp påståenden om att omvandlingen i Östeuropa på något sätt skulle ha förändrat förutsättningarna för den integration som redan ägt rum i Västeuropa och som är på väg att ytterligare fördjupas. Det är en integration som har den europeiska gemenskapen, EG, som drivkraft. Oftast kommer sådana uttalanden från personer som länge har haft en negativ inställning till gemenskapen och till de former av gemensamma organ och gemensamt beslutsfattande som utvecklas inom denna. Deras förhoppning tycks vara att Tysklands enande och de möjligheter till ett vidgat samarbete i hela Europa som förändringarna i öst öppnat dörrarna för skulle sätta fart på de nationella känslorna och få EG och det gemensamma, överstatliga beslutsfattandet att bryta samman. Jag ger inte mycket för sådana förmodanden. Det människorna och länderna i Östeuropa själva vill verkar ju vara något helt annat. De har uttalat sin avsikt att så snart deras ekonomier medger det söka medlemskap i EG. Det finns goda skäl att tro att de kommer att lyckas i denna föresats. I Romfördraget stadgas att alla europeiska demokratiska stater med marknadsekonomi skall kunna bli medlemmar. Gemenskapen har heller inte tvekat att öppna sina dörrar även för ekonomiskt mindre väl utvecklade sådana stater, exempelvis Grekland, Portugal och Irland. När EG får flera medlemmar minskar inte behovet av sådana likformiga regler som tillkommit genom gemensamt beslutsfattande — snarare tvärtom. Även för dem som till äventyrs hyser farhågor inför tanken på ett enat Tyskland — jag tillhör inte den gruppen — bör en långtgående ekonomisk och politisk integration med alltmer av gemensamt beslutsfattande framstå som särskilt önskvärd. Inom en sådan ram bör förutsättningarna för att stärka demokratin och den ömsesidiga förståelsen ha särskilt goda möjligheter att utvecklas. Min utgångspunkt är därför att EG både kommer att utvidgas och att integrationen kommer att fördjupas. På så sätt kommer också gemenskapens betydelse, såväl för den ekonomiska utvecklingen som för freden och säkerheten i Europa, att växa. Den viktigaste frågan i dagens debatt gäller därför hur Sveriges relationer med den europeiska gemenskapen skall komma att utvecklas, såväl på kort sikt som i ett längre perspektiv. Visst har vi även här användning av tålamod, men viss ökad brådska kanske ändå inte vore ur vägen. Genom den kompromiss som våren 1987 nåddes i utrikesutskottet, med anledning av regeringens proposition om Sverige och den västeuropeiska integrationen, kan regeringen föra förhandlingarna med EG om en europeisk ekonomisk sfär, EES, i vetskap om att den i denna fråga har starkt stöd i riksdagen. Jag noterar den tidsplan som finns angiven i regeringsdeklarationen för förhandlingarna med EG. Hur realistisk planen är får framtiden utvisa, men jag ser ingen anledning till kritik av regeringen, för att den i de här avseendena markerar optimism och verkar pådrivande. Av deklarationen framgår att det är ett mycket omfattande regelverk som utvecklats inom EG och som vi i Sverige nu, i allt väsentligt, skall införliva med våra lagar. Säkert träffar man i detta regelverk på områden där det för svensk del finns behov av särbestämmelser. När det gäller svenska bestämmelser till skydd för liv och hälsa finns det ingen orsak att tro att EG skulle sätta sig på tvären. I övrigt bör vi så långt som möjligt undvika att söka permanenta undantag -— till skillnad från övergångsbestämmelser — från reglerna. Detta bör ske bl.a. av hänsyn till att avtalet måste bygga på principen om balans mellan förmåner och förpliktelser. Det är inte helt lätt att se hur Sverige, utan medlemskap, skall kunna nå ett inflytande i EG som svarar mot vårt ökande beroende — särskilt inte inom ramen för ett så långtgående samarbete som det här är fråga om. Nu anger regeringen att ett reellt medinflytande är en förutsättning för att en lösning skall kunna nås. Självfallet är detta något vi bör eftersträva. Jag vill dock här peka på två risker. Den ena är risken för att den lösning Sverige kan komma att erbjudas i medinflytandefrågan av regeringen måste beskrivas som tillfredsställande, även om den inte blir den eftersträvade. För visst kan det i slutändan bli svårt för Sverige att säga nej till ett avtal, som skulle ge svenska medborgare, institutioner och företag samma rättigheter och skyldigheter som EG:s motsvarigheter inom ett område om 350 miljoner människor, av det skälet att de svenska statsmakterna skulle få för litet att säga till om. Inte minst eftersom vi ändå har anledning utgå från att EG förblir drivkraften i processen. Herr talman! Den andra risken är att Sverige och övriga EFTA-länder blir alltför framgångsrika i sina välförstådda strävanden att nå ett reellt medinflytande. Fördraget måste ju nämligen för EG:s del godkännas av EG-parlamentet. Och i det parlamentet finns det många som inte skulle tveka att fälla ett avtal, om det innehöll en aldrig så liten bestämmelse som kunde tolkas som att länder och medborgare utanför EG skulle få ett finger på Gemenskapens styråra. Och det vore ju synd om hela den idogt framförhandlade härligheten skulle gå i kvav av det skälet. Inom folkpartiet har vi förhoppningen att utvecklingen mot demokrati, fred, nedrustning och ökad gemensam säkerhet i Europa skall fortsätta, och därigenom göra det möjligt för Sverige att med bevarad alliansfrihet söka och beviljas fullt medlemskap i EG. Vi är övertygade om att Sverige som land har erfarenheter och ambitioner av stort värde i det fortsatta arbetet för en alltmera omfattande och fördjupad europeisk integration. Det vore värdefullt om statsrådet nu ville lyfta på det skynke som döljer regeringens och socialdemokratins motsvarande långsiktiga mål för Sveriges Europapolitik. För vi hoppas att också ni har ett perspektiv som sträcker sig längre än till 1993. Herr talman! För folkpartiets del kan jag i allt väsentligt instämma i det som i deklarationen sägs om målen för Uruguay-rundan och om strävandena att integrera u-länderna i en expanderande världshandel. Ökad frihandel, inte minst med avseende på jordbruksvaror och teko, är här en nödvändig förutsättning. Självfallet bör frihandeln också omfatta den snabbt expanderande tjänstesektorn. Som understrukits, inte minst av Dag Hammarskjöld, är det de små staterna som har det största behovet av fasta spelregler och av att ingångna internationella avtal respekteras och efterlevs. Detta gäller inte minst med avseende på handeln. Det är därför i hög grad angeläget att GATT:s maskineri för övervakning och tvistlösning ges en stark ställning inom de områden avtalet gäller. Herr talman! Ju tydligare vi människor i alla delar av världen upppfattar hur beroende vi är av varandra för att värna livsmiljön och utveckla goda levnadsförhållanden, desto mera ökar även förutsättningarna för varaktig fred. Det är därför som internationell handel och ekonomisk integration allt klarare framstår som verkningsfulla instrument för en sådan utveckling. Vakthållningen kring frihandeln blir därigenom också en viktig del i vårt lands fredssträvanden.

Herr talman! I likhet med fjolårets handelspolitiska debatt förs dagens debatt i ljuset av den pågående Uruguay-rundan inom GATT och förhandlingarna med EG om ett utvidgat ekonomiskt samarbete. Det är två skilda förhandlingar med avgörande betydelse för vårt land. De kommer att påverka näringslivet, den ekonomiska utvecklingen och de enskilda människornas vardag. Därför är det viktigt med en öppen och konstruktiv debatt i hela samhället om dessa två viktiga frågor. Sverige och de svenska medborgarna har ett stort beroende av samarbete med andra länder. Det svenska näringslivet har ett mycket stort exportoch importberoende. Det gör vårt utlandsberoende särskilt starkt och behovet av internationellt samarbete alltmer påtagligt. Vi centerpartister eftersträvar en omfattande internationell handel men utan att underkasta oss ”den starkes rätt”. Isolering föder inte framgång. Därför skall vi inte resa höga murar runt vårt land i tron att Sverige kan vara oberoende av vår omvärld. En öppen internationell handel är ett avgörande villkor för vårt land. Handeln och kontakterna med andra länder är berikande både för vår kultur och för den ekonomiska utvecklingen. Från centerpartiet vill vi betona att ekonomisk utveckling är hållbar i längden bara om den också är ekologiskt bärkraftig. Därför behöver sambandet mellan handel, miljö, resurshushållning och ekonomisk utveckling bättre belysas i handelspolitiska sammanhang. Jag noterar med tillfredsställelse miljöavsnittet i den handelspolitiska deklarationen. Det är steg i riktning mot vad centern länge pläderat för. När handelsregler kommer i konflikt med miljömål måste miljömålet överordnas de ekonomiska intressena. Det är fel att, som en del gör, sätta upp ett motsatsförhållande mellan viktiga miljökrav och handel och industriellt samarbete.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 Vilka angelägna miljöåtgärder kan Sverige inte genomföra i det korta perspektivet? Är regeringens avsikt att i de pågående GATT-förhandlingarna kapitulera på något område som kan få konsekvenser för vår miljöpolitik? En knäckfråga inom GATT är jordbruket. Här vill jag betona att Sverige inte får gå före och sälja ut svenskt jordbruk för att vinna framgångar på andra områden. Därför vill jag fråga Anita Gradin: Vilken är regeringens strategi inför de avslutande GATT-förhandlingarna? Blir jordbruket eller någon annan del av svenskt näringsliv en bytesvara? Herr talman! Nära 90 26 av Sveriges utrikeshandel sker med de övriga västliga industriländerna, varav drygt 70 90 med länderna i Västeuropa. Den svenska exporten till Västeuropa har ökat kraftigt under de senaste åren, och investeringarna är betydande. Däremot har handeln med u-länderna och statshandelsländerna minskat. För Sverige, som är ett litet land med stor utrikeshandel, är det viktigt att bedriva handel med så många länder som möjligt. Enligt centerns uppfattning är det nödvändigt att Sverige och svenska företag kan samarbeta och handla med alla delar av världen. Centern vill betona följande mål för svensk utrikeshandel: 1. Stärk Norden som hemmamarknad. 2. Förhandlingarna med EG måste inriktas på ett omfattande och innehållsrikt EES-avtal. 3. Handeln och industrisamarbetet med Östeuropa måste intensifieras. 4. Ökat samarbete inom forskning och teknikutveckling, även med Nordamerika och NIC-länderna, måste eftersträvas. 5. Ökad handel och samarbete med u-länderna i syfte att stärka deras ekonomiska situation. Europa har skapats under årtusenden. Starka kulturer och handelscentra har kommit och gått. Imperier har byggts upp och fallit. På tröskeln till ett nytt årtusende är Europa på nytt i stöpsleven. Det öppnar nya perspektiv och nya möjligheter. För svenskt näringsliv, svensk handel — och inte minst för handelspolitisk debatt här i kammaren — finns nya potentialer. Riksdagsbeslutet från 1988, som upprepades 1989, innebär att Sverige skall delta i den västeuropeiska integrationen i största möjliga utsträckning, så långt detta är förenligt med vår neutralitetspolitik. För oss inom centern är det en självklarhet att Sverige skall delta i utformningen av det nya Europa. Vi har gemensamma värderingar med övriga västeuropeiska länder inom många områden. Vi måste på vårt sätt bidra till ett Europa utan murar, utan handelsoch gränshinder, utan överstatlighet. Under 1990-talet kommer, förhoppningsvis, den alleuropeiska plattformen att byggas stabilare, och den kommer att få betydelse för lång tid framöver. 1990-talet kommer att få en central plats i de historieböcker som 2000-talets elever skall läsa i skolan. När förhandlingarna med EG nu går in i ett avgörande skede är centerns strävan att åstadkomma ett så brett EES-avtal som möjligt. Det handlar om de fyra friheterna och angränsande områden. Inom ett EES-avtal får vi den nära samverkan med EG som centern eftersträvar. Vi får också ett samarbetsorgan bestående av självständiga stater. Men detta får inte innebära att vi avstår från viktiga miljö-, hälsooch regionalpolitiska ambitioner, tvärtom. Vi måste skaffa oss handlingsfrihet för att gå längre i miljöarbetet och för att genomföra regionalpolitiska reformer så att hela Sverige kan leva och utvecklas. Herr talman! Centern har vid olika tillfällen efterlyst redovisningar från regeringen inför riksdagen rörande situationen i förhandlingarna mellan EFTA och EG. Jag vill instämma med Gunnar Hökmark i bedömningen att den information som statsrådet och regeringen har lämnat till EFTA-delegationen och i andra sammanhang har varit positiv och fyllig. Nu kommer en grön bok vilket jag efterlyst. Det är bra — inte bara därför att den är grön utan därför att den ger en redovisning av hur de olika regelverken skall behandlas och hur de kan påverka oss. Vi får också möjlighet att i brett samförstånd förankra dessa frågor. Men samtidigt vill jag säga när det gäller Sveriges relation till EG och den västeuropeiska integrationen i ett längre perspektiv att det är viktigt att vi här i Sverige i första hand satsar på att åstadkomma ett brett EES-avtal. Till dem som i dag reser tanken på medlemskap i EG vill jag säga: Jag tror att ni gör det litet för tidigt. Den som reser frågan om medlemskap i EG ger samtidigt fel signaler till motparten. När man är rädd för att vi skall få ett bra EES-avtal med EG som kan försvåra det medlemskap som en del människor drömmer om tycker jag att man är ute och reser väl mycket. Världen växer ihop. Avstånden mellan länderna blir allt kortare: problemen men även möjligheterna kommer allt närmare. För mindre än ett år sedan gällde debatten nästan uteslutande den västeuropeiska integration och Sveriges relationer till EG. Även om detta alltjämt är ett centralt ämne måste debatten föras i betydligt vidare termer i dag. Den snabba utvecklingen mot demokrati och fria marknader i de östeuropeiska länderna är lika imponerande som välkommen. Varken murar eller ridåer av järn kunde i längden hejda människors frihetslängtan. I land efter land i Östeuropa tas initiativ för att skapa fria marknader. Ett enat Tyskland med D-marken som valuta står för dörren. I Sovjetunionen introduceras mekanismer för marknadsekonomi och ökad handel med väst. Den nya utvecklingen berör hela Europa. När Berlinmuren har fallit får vi inte ensidigt nagla oss fast vid den västliga integrationsprocessen. Det kan resa nya murar, och det har en rad viktiga aktörer i näringslivet redan insett. De riktigt stora företagen är redan på språng in i Östeuropa. De är i färd med att göra nya prioriteringar som kan komma att påverka handeln och näringslivets utveckling här hemma. ABB-chefen Percy Barnevik visar en glädjande snabbhet och vilja att ta till vara Östeuropas nya möjligheter. Utöver engagemang i EFTA:s, EG:s och Nordamerikas ekonomier kalkylerar ABB nu med nya stororder från Östeuropa som kan bli mycket vinstgivande och som säkert kan påverka näringslivets utveckling i Sverige. Planerna på företagsköp i Tjeckoslovakien är konkreta. Ingvar Kamprad och IKEA har en rad nyetableringar på gång i Östeuropa. ”Vi har rätt varor till rätt pris”, säger han. För Sverige och svenskt näringsliv öppnar ett nytt Alleuropa många nya möjligheter. Därför måste den svenska regeringen och riksdagen visa prov på flexibilitet — agera aktivt och ta initiativ. Annars riskerar de många svenska företagen att komma på efterkälken i förhållande till de nya europeiska hemmamarknaderna i vardande. Det är viktigt att Östeuropas potentialer, i marknader och näringslivssamarbete, blir tillgängliga även för Sveriges mindre och medelstora företag. Även de säljer på export och har produkter som är lämpliga att lansera på exportmarknader. Även de är importberoende och har behov och intresse av breddat handelssamarbete med nya leverantörer. En friare handel i hela Europa ger de östeuropeiska länderna också tillgång till teknik, kapitaloch konsumtionsvaror till gagn för människornas levnadsstandard. Det främjar också de små företagen. Därför behöver även Sverige, som Gunnar Hökmark sade, inrätta handelskontor i t.ex. Moskva, de baltiska republikerna, Östtyskland och Polen. EFTA kan spela en aktiv roll i det östeuropeiska arbetet. Detta rör frågor som vi från centerns sida i olika sammanhang har belyst. Innan Sverige nu överlämnar stafettpinnen i EFTA till nästa land skulle det vara angeläget att höra vad regeringen mera konkret, utöver det som står i den handelspolitiska deklarationen, avser att göra för att främja ett närmande mellan EFTA och många av de östeuropeiska länderna. Sveriges handel med u-länderna minskar som sagt. Det är oroväckande för båda parter. Många u-landsekonomier är fortfarande låsta till ett fåtal exportprodukter, och u-länderna har därför behov av diversifiering och av att bredda sitt inhemska näringsliv. Det skulle minska den sårbarhet som importberoendet ger och skapa resurser för breddad utrikeshandel. Det är viktigt att Sverige inte låter fixeringen vid Västeuropa och EG förhindra oss att satsa ökade resurser på att främja u-ländernas ekonomiska utveckling, åtgärda deras miljöproblem och minska deras skuldbörda. Det är bra att regeringen nu är beredd att se över sådana handelsavtal som vi ingått med flera u-länder och att eftersträva fler bilaterala handelsavtal med ett ökat antal u-länder. En öppen och fri handel fungerar bäst när parterna på världsmarknaden agerar utifrån likartade förutsättningar. Därför är det viktigt att Sverige i bl.a. GATT och andra internationella sammanhang är berett att stå upp för u-ländernas intressen. Till sist, herr talman! Jag kan instämma i statsrådet Gradins konstaterande att 1990 blir ett ovanligt innehållsrikt år inom handelspolitiken med EG och GATT-förhandlingar. Men låt oss komma ihåg att Europa faktiskt är större än EG. Världen är större än Europa, och det öppnar möjligheter för Sverige, svenskt näringsliv, svenska medborgare för ekonomiskt intressanta perspektiv i handelspolitiken.